Herr talman! Den nuvarande läroplanen är bra. Det finns många bra saker i den. Men vi måste också se till att tillvaron runt omkring skolan utvecklas. En av de detaljer som jag pekade på är att vi i skolan har stadieindelning och klassindelning, vilket fungerar såsom ett hinder för en utveckling mot förändrade arbetssätt. Det kommunala huvudmannaskapet har vi. Jag är inte beredd att föreslå att vi skall ändra tillbaka till någonting annat. Nu skall vi utveckla det vi har. Det är viktigt att vi har en mångfald av skolor med olika inriktningar både pedagogiskt och profileringsmässigt. Det är angeläget att så många sorters skolor som möjligt kan ges samma chanser att finnas sida vid sida. Också det ger föräldrar och elever större förutsättningar att välja efter behov. Jag kan ange kooperativa skolor såsom ett exempel i detta sammanhang. Förutsättningarna måste vara likvärdiga, annars rycker man undan benen för den ena eller andra skolformen. Självfallet är det kommunernas och skolverkets ansvar att utvärdera det totala skolväsendet i Sverige. Då ingår alla skolor. Åtminstone i Stockholm, som jag känner till, har skolstyrelsen tagit ansvar även för de fristående skolorna i staden, också om de har haft olika förutsättningar. Avgifter i grundskolan är centern pricipiellt motståndare till. En förutsättning för en likvärdig skola som inte differentierar mellan olika elevers möjligheter att välja är en avgiftsfri skola. Det har vi inte i dag, men det bör vara principen.

Herr talman! Jag har vid det här laget en rätt betydande kunskap om vad Sveriges föräldrar tycker, men det är tydligen ett stort problem för Ewa Hedkvist Petersen. Sveriges föräldrar vill vara delaktiga i sina barns skolgång. Sveriges föräldrar vill ha möjlighet att välja skola utifrån de förhållanden och de principer som de anser vara mest betydelsefulla för sina barns skolgång. Att det skulle vara integritetskränkande att man har valfrihet och att det finns flexibilitet i skolsystemet förstår jag inte. Jag har mycket svårt att se att man i ett sådant system skulle behöva värdera varje enskild elev. Ett antal miljarder har ju fördelats till skolan under gångna år utan att man har värderat varje enskild elev. Men det kanske är bra att man ser litet mer till individens behov. Det är inte omöjligt. Men jag kan inte avgöra vad Ewa Hedkvist Petersen egentligen menar med sin fråga. Petersen anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att andra statsråd får tala för sig. Sedan vill jag säga att jag tycker att det är dåligt av socialdemokraterna att ta upp det beryktade s.k. uttalandet från finansministern om lyxkurser i spanska. Chefredaktören på den tidning som skrev om det här har bett om ursäkt. Finansministern har ju aldrig uttryckt sig på det omtalade viset. Det har också förekommit en del andra uttalanden. Det finns väl en och annan ledamot i Sveriges riksdag och även en och annan bland allmänheten som inte kan så mycket om vuxenutbildning eller som inte förstår särskilt bra vad den betyder och hur den fungerar. Men jag tror att det skulle vara fel att inbilla sig att det här är grunden för den politik som vi har fört och som vi kommer att föra. Skälet till att regeringen har lagt fram förslag till besparingar på vuxenutbildningens och folkbildningens områden är att vi, inom de ramar som gällt, har känt att det har varit nödvändigt att prioritera barn, ungdom och högre utbildning som jag tidigare har sagt. Anledningen till att vi har den här debatten är, naturligtvis, bl.a. att det inte går att spara på hela den kommunala vuxenutbildningen. 50 % är ju lagstadgad undervisning som man inte kommer ifrån. I övrigt varierar strukturen. Jag menar att vi i den här diskussionen inte får glömma bort att det finns ett betydande utrymme för effektivisering. Riksdagen har ju beslutat om en reformering av den grundläggande vuxenutbildningen som kommer att innebära att resurserna kan utnyttjas bättre. Vidare har vi tagit bort de regleringar som har gjort att det varit omöjligt för den kommunala vuxenutbildningen att samarbeta med den kommunala gymnasieskolan. Där har en ändring skett. Det finns alltså en del saker som man kan göra. Jag tycker också att man skall ha klart för sig att vi talar om en skolform som innebär att en majoritet av eleverna studerar på deltid. Det är alltså inte fråga om ett dråpslag mot en hel del människor, vilket man skulle kunna tro, som drabbas av arbetslöshet i och med besparingar på det här området. Icke desto mindre anser jag som utbildningspolitiker att all typ av utbildning är värdefull. Det är väsentligt att man så långt som möjligt försöker finna former för besparingar som inte i onödan försätter eleverna i en prekär situation. Jag tror att det var företrädaren för Ny Demokrati som tidigare sade att man skulle se till att besparingarna inte drabbar undervisningen. I stället skulle man försöka inrikta sig på byråkratin, lokalkostnaderna och mycket annat i det sammanhanget. Det är naturligtvis riktigt. Samtliga partier har fått frågan hur man ställer sig till ett återförande av de 350 miljonerna osv. Men jag tycker att den intressanta frågan i det här sammanhanget är varifrån socialdemokraterna tänker ta alla pengar. Hur skall ni finansiera alla löften som ni slänger omkring er? Har ni en sedelpress i någon källare, eller hur bär ni er åt? Vi försöker att inom gällande ramar -- låt vara att de är ganska snäva -- finna någorlunda bra former för undervisningen. Ni däremot bara lovar och lovar. Men behöver man inte ta ansvar gör man kanske heller inte det.

Herr talman! Beatrice Ask och regeringen har ställt olika behov mot varandra. Det handlar dels om kapitalägarnas, de förmögnas, behov av att få sänkta skatter, dels om de kortutbildades behov av att få utbildning. Det framstår ganska klart att ni har valt att satsa på kapitalägarna. Bortsett från de sociala motiveringarna finns det väldigt mycket som är helt obegripligt i fråga om regeringens ståndpunkt. Ni talar om att fler elever skall till högskolan. Men ni stänger dörrarna för dem som behöver komplettera sina kunskaper. Här säger vi att internationalisering och EG är viktiga. Men ni stänger dörrarna för många av dem som behöver förbättra sina språkkunskaper. Här talar ni om jämställdhet. Men ni stänger dörrarna för många av de kvinnor som behöver förbättra sin utbildning. Här säger ni att hela Sverige skall leva. Men ni vidtar åtgärder som innebär att utbildningsmöjligheterna i glesbygden ganska kraftigt försämras och som ger en negativ effekt. Det hela går inte ihop. Allt detta visar att den politik som ni bedriver är obegriplig. Sedan några ord om de olika förslag till nedskärningar som folkpartiet och moderaterna genom åren har haft. Till och från har det varit fråga om väldigt stora nedskärningar. Det finns mycket att säga om den lista över nedskärningar som finns. Det snällaste jag kan komma på att säga är att den här listan visar att för moderaterna har vuxenutbildningen varit den sista regleringsposten i allt budgetarbete. Vuxenutbildningen har fått det som råkat bli över. Det visar hur framför allt moderaterna, men ofta också folkpartiet, värderar de vuxnas behov av utbildning.
Herr talman! Vi stänger inga dörrar. Men många av dem som söker utbildning vid komvux är elever som kommer från grundskola och gymnasium, men som inte har fått den undervisning där som de hade behövt. Det tycker jag är sorgligt. Det är också därför som det är viktigt att först och främst se till att vi rättar till där och inte drar ned på resurserna. Det är därför den här prioriteringen är central. Det var inte riktigt detta vi diskuterade nyss, men när vi diskuterar komvuxbesparingen skall vi också ha med, när det nu sägs att vi sparar så mycket, att vi faktiskt gör ansenliga satsningar på det arbetsmarknadspolitiska området. Vuxenutbildning är inte enbart komvux. Vi har också arbetsmarknadsutbildning och annat som innebär en kompetenshöjning. Där har vi fortfarande en diskussion i gång om hur pengar skall fördelas. Det gäller ansenliga summor.

Herr talman! Vad är det som gör en skola till en bra skola? Det är inte bara människor som utstrålar något som omgivningen mer eller mindre medvetet registrerar. En familj, ett företag, en institution präglas av en viss atmosfär, en anda som inte bara de som är familjemedlemmar, de som arbetar på företaget eller de som leder det upplever. Även en tillfällig besökare kan ofta få en upplevelse av vilken anda som råder på en institution eller i en familj. Detta är också tillämpligt inom skolans värld. Man behöver inte vistas länge i en klass, i en skolkorridor, på ett lärarrum förrän man får ett intryck eller en upplevelse av den anda som råder där. Inte minst barn och ungdomar är mycket känsliga för utstrålning och atmosfär. Därför är det oerhört viktigt att vi tänker på vad vi har för atmosfär i våra skolor. Jag skulle redan nu vilja deklarera att vi inte har haft en likartad atmosfär i alla de skolor och alla de klasser som har funnits och finns i dagens skola i Sverige. Detta har kunnat skifta oerhört mycket från klass till klass, från skola till skola, beroende på olika förutsättningar och olika personligheter som har mötts i dessa klassrum och i dessa lärarrum. Vi kommer inte heller i fortsättningen att ha en anda som genomsyrar varje klassrum och varje skola i framtidens Sverige. Vi får alla arbeta för att det skall vara en sådan anda som vi själva vill vistas i och som vi vill att våra barn och våra barnbarn skall vistas i. Det kommer att bli vårt gemensamma ansvar. Ett bygge må vara aldrig så bra, men om grunden inte håller vet vi att hela byggnaden raseras. Den grund vi kristdemokrater anser nödvändig för både förskola och skola, och jag skulle också vilja säga för vår barnomsorg, har aldrig varit den relativismens värdeneutralitet som tidigare regeringar har nöjt sig med att ha i vårt land. Ända sedan partiet bildades 1964 har kds outtröttligt hävdat att både förskola och skola måste förankras i en klart uttalad etik, den kristna etiken. Vi har också sagt att det är grunden för det svenska demokratiska samhället. Där får eleven erbjudas en referensram för olika livsfrågor. Vi har också trott på att det med en uttalad etik i grunden är lättare att visa förståelse för svaga och utsatta, för minoritetsgrupper, samt att den kristna etiken kan ge råd och vägledning i det vardagliga livet och i synen på samhället. Nu kan vi med glädje konstatera att detta faktiskt har blivit hela regeringens politik. Det har vi sett i dokument efter dokument som handlar om hur skolan skall vara. Men nu väntar det viktiga arbetet att förankra orden i verkligheten. Vad innebär en skola förankrad i den kristna etiken? Det innebär att vi så gott vi kan, både genom våra handlingar och genom våra ord, som vuxna försöker att lära barnen vad som är rätt och fel. Men detta räcker ingalunda. Skolans förankring i kristna grundvärderingar får betydelse på alla områden. Skolan som helhet skall präglas av den kristna människosynen. Barn med olika begåvning och ursprung måste därför behandlas med samma omsorg och kärlek. Skolan skall reagera skarpt mot all diskriminering av både barn och vuxna. Det har talats mycket om diskriminering av människor som kommer från andra länder, och jag håller med i allt gott som har sagts i den vägen. Sådan diskriminering måste vi med all kraft vända oss emot. Men jag tror också att vi måste vända oss mot diskriminering av människor som kommer från olika grupper i det här landet. Det gäller både dem som har en lägre och dem som har en högre ställning än vi själva har. Jag skulle också vilja säga att vi kanske många gånger även borde vara mer varsamma när vi kommer från olika partier och talar om varandra. Det är så lätt att sätta en etikett på människor, och därmed har man ramat in personen i fråga och är på det klara med alla uppfattningar som den personen förväntas hysa i kraft av det parti som han tillhör. Det kanske är något att tänka på när vi vidarebefordrar värderingar till våra barn. Undervisningen skall läggas upp så att den fostrar till solidaritet i enlighet med den gyllene regeln. Om eleverna skall kunna tränas till osjälviska insatser och lära sig att förstå och själva tillämpa de här värderingarna, måste de i skolan värdesättas som unika individer. En medvetenhet om att man har ett egenvärde och att man behövs skall förmedlas till varje elev. Solidariteten måste också övas praktiskt. Det kan vi visa på många olika sätt. Jag vill också nämna att jag anser att kunskap är någonting oerhört viktigt i skolan. Det har faktiskt sagts från alla håll här. Därmed vill vi inte ha en elitskola om det skulle innebära något negativt. Vi måste ha en skola där även eliten trivs. En skola för alla är en skola också för eliten, men den är inte bara anpassad till eliten och den kanske inte i första hand är anpassad till eliten, utan den är anpassad till alla barns behov, som jag förut har uttryckt. Det är en demokratisk rättighet för alla människor att få lära sig så mycket som möjligt i den skola vi har, och här måste vi hjälpa alla barn.

Herr talman! Jag skall försöka att komma ihåg alla de frågor som Björn Samuelson ställde till mig. Först frågan om huvudmannaskapet för skolan. Jag tycker att frågan hör ihop med en av de andra frågorna, så jag skulle vilja slå ihop dem. Det vi i många år har vänt oss emot i skolan är att man inte haft frihet att välja skola -- det har inte funnits samma ekonomiska förutsättningar. Min och vår syn i kds på skolpengen är att skolpengen skall vara till för att ge alla möjligheter att välja skola, att man alltså med hjälp av skolpengen skall ha samma förutsättningar att välja även en fristående skola. Jag tror att de flesta barn i Sverige förmodligen även i framtiden kommer att gå i den kommunala skolan. I USA, där det i många år har varit möjligt att välja en fristående skola även om man har betalat sina skolavgifter själv, går 11 % i en religiös profil. Resten går faktiskt i allmänna skolor. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får en skolpeng. Jag tycker att den måste vara konstruerad så, att de fristående skolorna inte skall behöva kämpa med större ekonomiska svårigheter än vad den allmänna skolan får göra. Det skall alltså vara på lika villkor. Vilken konstruktion skolpengen skall få kan vi diskutera. En skola i kommunen måste ju se till att alla får utbildning. Vad kostar det mera? Det tycker jag att man skall kunna räkna ut i så fall. Någon här tog upp att man kan räkna in i skolpengen om det blir extra kostnader på grund av t.ex. funktionshinder eller inlärningssvårigheter hos en elev när det gäller att läsa och skriva. En del tyckte att det var integritetskränkande. Där skulle jag vilja säga att det beror helt på hur man gör det. En skola behöver inte relatera det till varje elev, så att det blir synligt, men man kan meddela att det blir si och så mycket extra kostnader. Sedan får skolverket kontrollera att det stämmer. Men vi vill inte ha för mycket byråkrati. Jag tycker alltså att det skall vara fullt ekonomiskt likvärdiga förutsättningar att gå i den skola som föräldrarna och barnet väljer som i den kommunala. Beträffande den sista frågan vill jag säga att det vore underligt om man valde en kristen skola om man absolut inte vill bli ''utsatt för'' att t.ex. be en bön i den skolan. Det är ju inte alldels säkert att det görs i skolan. Men om man tycker att en sådan skola är väldigt fin på något annat sätt så att man ändå väljer den, så tror jag att man kan låta bli att delta i bön -- jag tror att varje individ respekteras där. Det är så jag ser det, och jag vill gärna återkomma till detta vid något tillfälle.

Herr talman! Det finns olika sätt att citera Bibeln. För all del, jag får väl ta det som det kommer och tänka på det. Goda ord skall man alltid tänka på och begrunda på olika sätt. Det är inte min sak att avgöra på vilken väg dessa pengar kommer komvuxeleverna till del. Jag sitter nämligen inte i regeringen. Som jag har förstått saken har alla departement fått i uppgift att spara, och det är väl det som har åstadkommit svårigheterna. Jag tror inte att vare sig den ena eller den andra har velat spara på detta, utom där man kan effektivisera. Det vill väl ni också göra, hoppas jag. Ni vill väl inte att pengar skall rinna bort i onödan, att man skall ha onödigt små klasser t.ex.? Däremot är jag övertygad om att de som är inne i en värdefull utbildning eller just skall påbörja sådan skall få göra det. Jag kan inte tänka mig att man skulle välja att dessa människor gick ut i arbetslöshet. Så rationella som exempelvis moderater brukar vara, kan jag svårligen tro att de vill betala mer pengar för dessa människor.

Herr talman! Statsbidragen till folkbildningen minskas med 306 miljoner och komvux blir av med 350 miljoner, om regeringen får som den vill. Den svenska vuxenutbildningen och folkbildningen står inför en katastrof. De arbetslösa, handikappade och korttidsutbildade är inte längre värda en andra chans. Nu skall utbildning åter bli ett privilegium för den intellektuella medelklassen, tycks det moderatstyrda utbildningsdepartementet mena. Eftersom det tidigare har talats om komvux kommer jag att uppehålla mig mest vid folkhögskolornas och studieförbundens del av vuxenutbildningen och folkbildningen. Ett av folkbildningens särmärken är att den tar människors egna erfarenheter och intressen som utgångspunkt för lärandet. Det är en av anledningarna till att den mestadels når så bra resultat, är så effektiv eller produktiv, för att nu använda ord som har slungats fram och tillbaka här i kammaren i dag. En folkhögskolekurs börjar ofta som ett uppbrott, från arbetslöshet eller långtidssjukskrivning, och blir en början till ett annat och rikare liv. Utbildning ger självförtroende och handlingsberedskap inför livet. Det är inte för inte som begreppet allmän medborgerlig bildning fortfarande är en bra etikett på folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter. Trots stora skol och utbildningssatsningar de senaste decennierna är utbildningsklyftorna fortfarande djupa. De följer bl.a. av ålder, kön och klass. Klasstillhörigheten spelar här t.o.m. förmodligen större roll än på andra områden. Den högre utbildningen har förblivit ett reservat, ganska svåråtkomligt för dem som inte är uppvuxna i en studievan tradition. Det tar lång tid att reformera ett helt utbildningsväsende. Nu cementerar regeringen utbildningsklyftorna. Det är klasspolitik och ingenting annat, och en ovanligt rå sådan. Om inte möjligheterna till vuxenutbildning består blir resultatet att utbildningsklyftorna ökar i takt med att den allmänna ungdomsutbildningen blir bättre. Maktutredningen och utredningen ''Att vidga deltagandet i kulturlivet'' visar att snedfördelningen beträffande deltagandet i kulturlivet snarare har ökat på senare tid. Det är de redan kulturaktiva som har blivit ännu mer aktiva. På motsvarande sätt ökar utbildningsklyftorna. Med regeringens utbildningspolitik, där tonvikten läggs på de teoretiska gymnasielinjerna, högskolor och forskning, förstärks skillnaderna. Men samhället behöver väl utbildade människor på alla nivåer. Arbetslivet förändras och samhällsutvecklingen går allt snabbare. Goda kunskaper i allmänna ämnen är därför nödvändiga för att hänga med i såväl jobbet som samhällsfrågorna och debatten. Det talas ibland om vilket land som har den bästa eller sämsta utbildningen. Man har ibland berömt sig av att Sverige skulle ha den bästa vuxenutbildningen. Det må vara hur som helst med det. I vårt land är det bara 56 % av den arbetande befolkningen som har gymnasiekompetens. I USA Nedskärningarna av komvux och folkbildningen stryper möjligheten till den kompetensgivande vuxenutbildningen. Om regeringens förslag går igenom kommer det att bli hart när omöjligt för de utbildningsmässigt redan missgynnade att komma i kapp. Herr talman! Vi har i vårt land över en halv miljon människor mellan 40 och 60 år som endast har 7 årig folkskola eller motsvarande. Det är nästan en halv miljon människor som har 20 år kvar i arbetslivet till pension, som skall finnas med i den allt hårdare konkurrensen. Det borde vara en hederssak för ett rättvist och demokratiskt samhälle att ge dem möjlighet att komplettera sin skolutbildning. Folkbildningen och komvux är naturligtvis inte ofelbara eller alltigenom heliga verksamheter. Det förekommer självfallet både en och annan slentrianmässig folkhögskolekurs och kanske t.o.m. någon meningslös studiecirkel och möjligen också dåliga komvuxkurser. Men det här är ju inte regeln. Det är undantaget. De eventuella brister som finns inom vuxenutbildningen motverkas naturligtvis inte av nedskärningar i verksamheten, snarare tvärtom. Visst kan det förekomma att en och annan höginkomsttagare slinker med på en studiecirkel eller en komvuxkurs. Men det är väl knappast ett skäl för att skära ner folkbildningen med 350 milj.kr. Om t.ex studieförbunden får minskade anslag, som de naturligtvis får i konsekvens med det här, och tvingas ta ut högre cirkelavgifter drabbar det inte de rika som har råd att betala för sina språkstudier eller vad det kan vara. Det drabbar alla dem som inte har råd att betala och som alltså även fortsättningsvis får stå utan. För övrigt vill jag bara påminna om att folkbildningens anslag under det här verksamhetsåret redan har minskats med drygt

Herr talman! För den som starkt vill verka för kultur, utbildning, humanism och etik är statsverkspropositionen ytterst glädjande. Här presenteras förslag beträffande utbildning, kultur och forskning som präglas av kvalitet. Här skisseras åtgärder som skall ge oss en mycket bättre skola i vilken begreppen kunskap, bildning och fostran får en självklar central roll och där läroplanen åter ger utrymme för humanism och kristen etik. Därtill ger propositionens utbildnings-, kultur och forskningsavsnitt ett tydligt Europaperspektiv. För den som tror på utbildning och kultur är dessa förslag värdefulla. De bidrar starkt till att förändra och förbättra det svenska kulturklimatet. De får effekter i ett samhälle som alltför länge kommit att präglas av socialdemokratins och socialismens materialistiska synsätt och som präglats av statlig styrning och reglering i andra termer än etikens och humanismens. Herr talman! ''Bildning är vad som blir kvar när vi glömt allt vi lärt oss'', heter det i ett citat, ''Repetition är all kunskaps moder'', i ett annat. Dessa citat leder mig över till ett resonemang om folkbildning och vuxenutbildning. Utbildningspropositionen innehåller också synpunkter på och förslag beträffande vuxnas möjligheter att inleda eller fortsätta studier. Inom den sektorn har vi en del av hjärtat i svenskt förenings och organisationsliv. Här finns folkhögskolorna som givit generationer av människor kunskaper, bildning och färdigheter. Här finns den skolkompletterande komvuxverksamheten och här finns den fria och självständiga vuxenutbildningen som sker inom studieförbunden med kvalificerade lärare och stark uppmärksamhet på pedagogikens möjligheter. Till denna sektor bör också räknas AMU och dess arbetskvalificerande utbildning. Inom ramen för utbildningen totalt väljer regeringen att satsa mer och kraftfullt på ungdomsskolan och högskolorna. Det känns fel att kritisera detta. Det kommer snarare som en nödvändig och önskvärd åtgärd när årtionden av socialdemokratisk skolpolitik misslyckats och fått oacceptabla konsekvenser. Jag tycker också att det är märkligt när socialdemokrater och vänsterpartister här i kammaren så hårt kritiserar aviserade besparingar inom vuxenutbildningen. De glömmer då att det är deras egen politik som skapat enorma ekonomiska problem i vårt land och att sanering och besparing blir nödvändig. Jag tycker att regeringen kan ta kritik från det hållet lugnt. Herr talman! Däremot är det rimligt att uppmana regeringen att lyssna på de röster som talar för kvalitet och bredd i folkbildningens, vuxenutbildningens och folkhögskolornas verksamhet. De många uppvaktningarna bör mötas med respekt. De avspeglar en stark känsla för något man tror på och vill fortsätta med. Som moderat, värdekonsevativ och borgerlig vill jag med visst eftertryck och tydlig adress säga att en fördjupad analys av konkurrensförhållanden, ekonomisering och kvaliteter inom de fyra vuxenutbildningssektorerna behövs de närmaste åren. Den offentliga sektorns AMU och komvux bör jämföras med, och balanseras mot, den fria sektorns folkhögskolor och studieförbund. Mycket talar för att samma attityd som regeringen har till privata daghem, privata vårdhem och privata entreprenader också visas studieförbund och folkhögskolor. Dessa arbetar ju på en konkurrensutsatt sektor där endast deras egna kvaliteter avgör resultaten. De finansieras delvis, men inte helt, av skattemedel. Herr talman! Här är det inte de totala bidragens storlek som främst bör diskuteras, utan arbetsförutsättningar och konkurrens, så att inte folkhögskolor och studieförbund jämt får stå tillbaka för den offentliga sektorns komvux och Herr talman! Därtill vill jag positivt kommentera att regeringen i propositionen framfört att studieförbunden bör ges möjlighet att bedriva kompetensgivande studier. Med denna möjlighet, och med den i växande utsträckning aktuella uppdragsutbildningen, kommer studieförbunden, med deras pedagogiska kvaliteter och deras breda och erfarna lärarkrafter, att på ett omfattade sätt kunna gå in och hjälpa och komplettera ungdomsskolan, AMU, komvux, företag, landsting och kommuner. Detta känns som en utmaning och en möjlighet för den som är starkt engagerad i och tror på folkbildningen. Jag vill också uppmärksamma regeringen på vilken bred och erfaren informationsgivare studieförbunden är när det nu mycket snart blir aktuellt att genomföra informationskampanjer och studier kring EG och Europaproblematiken inför folkomröstningen. Jag har egna erfarenhetr från den stora informationskampanj som genomfördes 1968--1970 inför enkammarriksdagen och där huvuddelen av information och studier skedde genom och i studieförbunden. Den blev bred och bra. Herr talman! Avslutningsvis vill jag uppmana till att genom detta och genom andra positiva åtgärder ta till vara det enskilda initiativet och det personliga ansvarstagandet inom bildningsverksamheten.

Jag vill också påminna Göran Åstrand litet grand om vad som har sagts tidigare. Profilering och mångfald har varit någonting som skulle uppmuntras. Om Göran Åstrand håller med mig om att man, när det gäller utbildning, inte kan hitta något bättre än folkbildning, är det då försvarligt att skära ned den möjligheten till kompetensgivande utbildning i den situation som Sverige befinner sig i nu? Jag skulle kunna rada upp en del andra exempel på vad som har sagts här, men Göran Åstrand har ju själv lyssnat. Hur kommer Göran Åstrand att rösta den dagen det här kommer på bordet? Kommer Göran Åstrand att ställa sig bakom vänsterpartiets motion som inte vill tillåta några nedskärningar för folkbildningen?

Herr talman! Som kravmaskin fungerar Elisabeth Persson alldeles utmärkt. Det framförs krav på skattefinansiering av allt. Kom då ihåg var boven i detta drama finns! Det är en politik som stötts av vänsterpartiet och förts av socialdemokraterna och som lett till att vi i dag har en ekonomisk situation som kräver besparingar. Jag har i mitt anförande, som Elisabeth Persson lyssnade på, sagt att det finns en rad positiva ting i den proposition som det nu handlar om. De är viktigare än skattefinansieringen. Jag har också sagt att jag vill ha en analys av avvägningen mellan den offentliga sektorns organ och den fria sektorns organ. Den analysen kommer naturligtvis att göras, men att här bara vara kravmaskin och tala om skattefinansieringens välsignelser ställer jag inte upp på. Det är inte det som folkbildningen i första hand behöver. Folkbildningen behöver ett bra kulturklimat, möjlighet att arbeta inom olika sektorer, där bl.a. den kompetensgivande utbildningen blir viktig, möjlighet att bedriva uppdragsutbildning och att komplettera skola, företag och kommuner med en kulturell entreprenad. Detta är vad folkbildningen behöver, och det synes den också få.

Herr talman! Till Stina Gustavsson vill jag säga följande. Den 5 juni förra året beslutade en majoritet bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet, centern och miljöpartiet här i riksdagen om ett fast treårigt anslag för folkbildningen. Vi var överens om att det här skulle möjliggöra folkbildningens, folkhögskolornas och studieförbundens långsiktiga planering för nysatsningar och utveckling av verksamheten. Vi var alla överens om att prioritera utbildningsbehovet för de korttidsutbildade, de arbetslösa, de handikappade och invandrarna. Vi vet hur det gått med detta. Av skäl som har angivits här tidigare har åtminstone centern funnit anledning att överge det här beslutet. Nu verkar man dock tack vare de påtryckningar som kommit utifrån landet beredd att tänka om. Jag är dock orolig för att det här är en omvändelse under galjen, något som kan få mycket olyckliga konsekvenser. Jag skulle vilja höra vad Stina Gustavsson tycker om det som det ryktas om, nämligen att man först skulle skära ned verksamheten med 110 miljoner för folkhögskolorna och 170 miljoner för studieförbunden och sedan föra tillbaka litet pengar från arbetsmarknadsdepartementet eller AMU-utbildningen till folkhögskolan för att där anordna särskilda kurser för arbetslös ungdom. Om det blir på det här sättet, tycker Stina Gustavsson alltså att det är rimligt att först rycka undan fötterna för de korttidsutbildade, handikappade, invandrare och kvinnor som nu äntligen har påbörjat sina studier, att därefter anordna särskilda kurser för arbetslös ungdom och att sedan ge ett vagt löfte om att när konjunkturerna blir bättre återskapa den tidigare verksamheten? Är inte detta att gå den bakvända vägen? Vad tycker centern?

Herr talman! Jag är glad att ni har börjat förhandla, men jag är rädd för att det kan bli ett förslag som går i den riktning jag skisserat, att man först river ner och tar bort och omöjliggör den verksamhet som existerar, för att sedan lägga litet plåster på såren som man har rivit upp. Jag tror att vi kan bli överens om att det vore en väldigt olycklig utveckling, om det blev på det sättet. Nu hoppas jag att Stina Gustavsson i de här förhandlingarna kommer att stå bakom allt vackert som har sagts om folkbildningen, både det som sades förra våren i samband med beslutet den 5 juni och det vi har fått höra i dag. Det är inget bra sätt för de handikappade, för korttidsutbildade, för kvinnorna, de arbetslösa och invandrarna att man först river ner, för att sedan eventuellt lägga på en liten byggkloss. Jag tolkar Stina Gustavsson som att hon kommer att medverka till att pengar ograverade skall gå tillbaka till folkbildningen, att fördelas av studieförbunden själva i enlighet med de riktlinjer som vi var överens om i våras.
Herr talman! Det var bra att Stina Gustavsson hade uppfattat min fråga och också försökte svara på den, men det var ju inget svar. Jag fick inte svar på frågan om man tänker lägga tillbaka de 350 miljonerna till komvux eller om man tänker lägga tillbaka pengarna till folkbildningen. Jag vill ändå säga, när jag nu diskuterar med en centerpartist, att under de nio senaste åren har centerpartiet de flesta år kommit med överbud när det gäller folkbildning och vuxenutbildning. Det gjorde man så sent som före senaste valet. Därifrån har ni gått till att nu, för att citera tidningen Land, dra ner sammanlagt en hel miljard på vuxenutbildningen. Jag har haft förmånen att debattera med Larz Johansson före valen såväl 1985 som 1988 och 1991, och jag har då sagt: Tänk, om det nu blir en regering ihop med moderaterna! Kommer då löftena om vuxenutbildningen att gälla? 1985 och 1988 fick jag ganska självsäkra svar. 1991, när vårt parti hade så dåliga opinionssiffror, gick centerns ledande företrädare i utbildningsfrågor ut och har sedan inte visat sig under någon av debatterna om vuxenutbildningen. Det talar sitt tydliga språk. Stina Gustavsson säger att det är kutym att vi för diskussioner och inte låser oss. Det tycker jag är viktigt, men så säger ni banne mig inte till människorna ute i bygderna! Ute i debatter och vid telefonsamtal försöker ni säga att ni har ett bättre förslag än vad socialdemokraterna har. Då är frågan: Tänker ni höja de fasta anslagen? Eller är det någon sorts tillfällig lösning med arbetsmarknadspengar som ni tänker göra och ändå dra ner de fasta anslagen? Jag tror uppriktigt sagt att folkbildningen håller för centern år 1991 på att bli vad Barsebäck blev för centern 1976.

Herr talman! Vad är det för fel på folkrörelsestuket? Jag skall tala om folkrörelserna och deras roll i samhället, därför att jag är djupt oroad. En del folkrörelser har problem, men framför allt dyker allt fler propåer upp om att försvåra arbetet för folkrörelserna, särskilt för dem som har anknytning till arbetarrörelsen. Det bäst organiserade angreppet på statens stöd till folkrörelserna står Den nya välfärden för. Vad är då Den nya välfärden? Det är en professionell lobbygrupp för nyliberala idéer. Dess utredningar har inspirerat bl.a. Ny Demokratis politik. Berggren och har, enligt egen uppgift, ''inga andra inkomster än medlemsavgifterna och eventuella bidrag''. Ja, man har förstås också pengarna från Näringslivets fond, som betalar alla de utredningar som Den nya välfärden gör under förespegling att företräda medborgarna. ''På egna ben'' är en sådan utredning. Den kräver att statens stöd till folkrörelserna skall skäras ned med 4 miljarder. Det är drygt hälften av nuvarande bidrag, med den definition Den nya välfärden har. I folkrörelsebidragen ingår då 1 ,9 miljarder till humanitärt bistånd utomlands, 1 ,4 miljarder till studieförbunden och 2 miljarder till lönebidragsanställda. Hur vill då Den nya välfärden utforma statens stöd? Jo, bidragen skall ersättas med rätt till privata skatteavdrag för gåvor till av staten godkända organisationer och föreningar. De föreningar som ger rätt till skatteavdrag skall givetvis definieras så att allt sådant som luktar politik inte godkänns. Utan gåvor som är skattefria för givarna blir också exempelvis pensionärs och handikapporganisationer, invandrarorganisationer och organisationer som förvaltar och äger samlingslokaler. Den nya välfärden har säkert inspirerat nydemokraterna Laila Strid-Jansson och Arne Jansson att i en riksdagsmotion kräva att staten skall specialgranska Folkets hus-rörelsen och att stödet till Folkets hus skall begränsas till ett minimum. Varför pekar de ut endast en av tre organisationer som förvaltar samlingslokaler? Och varför den organisation som står arbetarrörelsen nära? Herr talman! Just föreningslokaler, förvaltade av föreningarna själva, är av fundamental betydelse för ett vitalt föreningsliv. I ett projekt kallat Idé på sikt, som tidigare studerade folkrörelsernas framväxt och framtid, jämförde Gunnar Nelker i en uppsats deras utveckling i Sverige med folkrörelsernas utveckling i övriga Europa. Hans slutsats blev entydigt att tillgången till lokaler var avgörande för folkrörelsernas styrka i Sverige. Det är alltså de många egna lokalerna som har gjort att folkrörelserna i Sverige kunnat förbli starka och väsentliga i ett bra samhälle. Det förstår Näringslivets fond, det förstår Den nya välfärden och dess ombud i riksdagen. Därför är det viktigt för dem att angripa just stödet till samlingslokaler. Samma insikt ligger bakom angreppen på folkbildningen. Man vet att folkbildningen rymmer mycket av vitalitet, av bred demokratisk förankring, av möjlighet för de många människorna. Den nya välfärden vill därför begränsa studieförbunden till att vara enbart konkurrerande entreprenörer inom den reguljära utbildningen, i ädel tävlan på marknadsplatsen med privata utbildningsföretag. Det är ganska fjärran ifrån den idylliska bild som exempelvis Göran Åstrand målade upp här. Ack, så litet man då vet om folklig bildning! Herr talman! Förslagen som riktas mot folkrörelserna blir inte bättre av att de påstås framförda av omtanke om folkrörelserna. Den nya välfärden vet inte bäst. Och moderaterna vet inte heller bäst, när de i sann marknadsekonomisk anda förkunnar att ''vi måste komma bort från folkrörelsestuket''. Tvärtom, det är folkrörelserna som bidragit till att myndigförklara människor i Sverige. Det är folkrörelserna som är styrkebältet för demokratin i Sverige. Arbete i olika föreningar i demokratiska former är också i framtiden vitalt för det svenska samhället. Moderaten Ulf Kristersson har också fel, när han på sin ''nysvenska'' förkunnar att ''exit är bättre än voice''. Jag tror tvärtom på deltagandedemokrati, inte på att rösta med fötterna och ställa sig utanför. Att delta och diskutera, att kompromissa och påverka, det är genuint folkrörelsearbete. Det goda samhället behöver folkrörelserna!

Herr talman! Vi kommer med vår politik att skapa Europas bästa skola, sade statsministern tidigare i dag, och skolministern har upprepat det slagordet som visat sig på många punkter, också när det gäller högskolan, helt sakna innehåll. Medge att denna väg mot Europatoppen är både slirig, slingrig och släpande! Den går via nedskärningar av världens bästa vuxenutbildning och folkbildning och uppskjutande av gymnasiereformen. I stället för att främja kvalitetskraven motverkas ju dessa genom att antalet behöriga sökande till högskolestudier reduceras. Vad är det för konsekvens och logik i att föreslå en kraftig utökning av högskolans dimensionering, samtidigt som många sökande berövas möjligheten att påbörja högskolestudier? En undersökning om de studerandes bakgrund vid komvux i Malmö visade att 69 % av de studerande angav kompetens för högskolan som mål för sina komvuxstudier. Följden av detta borgerliga hasardspel blir sannolikt också en ökning av den sociala snedrekryteringen. Var landar Unckel med sin luftballong? frågar tidskriften LUM, organ för Lunds universitet. Med denna fråga ställs hela den genomideologiserade moderata offensiven på utbildnings och forskningsfronten i en blixtbelysning. Moderaternas s.k. frihetsrevolution på högskolefronten har med folkpartiets, centerns och kds goda minne hittills lett till två verkliga frontalkollisioner med den samlade universitetsoch högskolevärlden. Det började med förslaget om att bilda ett särskilt aktiebolag för utbildningsfastigheter. Förslaget att fastigheterna skall kunna säljas på kommersiella villkor kan få helt orimliga konsekvenser för det stora antal högskolebyggnader som uppförts med donationsmedel. Efter en socialdemokratisk motion och uppvaktning av rektorskonferensen kommenderade Unckel gevär i hand, reträtt! Klavertrampet visar ändå att regeringen inte litar på universitetens och högskolornas förmåga att själva förfoga över sina lokaler. Minst lika dåligt förankrat är regeringens sällsynt illa underbyggda proposition om förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole och studiestödsområdet. Bl.a. föreslår regeringen -- hör och häpna! -- en nedläggning av forskningsrådsnämnden, FRN. Hur kan centern, folkpartiet och kds över huvud taget vara med och diskutera ett så ovanligt illa genomarbetat och genomtänkt förslag? FRN har blivit något av en internationell förebild när det gäller kunskapsutveckling. Man har byggt upp ett vidsträckt mångvetenskapligt nätverk med viktiga förbindelselänkar mellan de natur och humanvetenskapliga områdena. Nämndens banbrytande insatser för kvinno och jämställdhetsforskning är värda att särskilt uppmärksammas. Jag hoppas att de många borgerliga motionärer, inte minst kvinnor, som nu talar sig varma för fortsatt och utvidgat stöd till kvinno och jämställdhetsforskning, är beredda att göra gemensam sak med socialdemokraterna och fälla det olycksaliga förslaget om att lägga ner en nämnd som inte bara mött ett grundmurat förtroende i forskarvärlden utan som rönt uppskattning också i mycket breda samhällsgrupper. En annan omhuldad borgerlig tanke är att omvandla våra universitet och högskolor till stiftelser. Universitetet i Umeå, som har någon form av ''het linje'' direkt till utbildningsdepartementet, har utsetts till att bli s.k. försökskanin. Men intresset för stiftelseidén tycks såväl i Umeå som på andra håll vara, minst sagt, synnerligen svalt. Det är nu hög tid för utbildningsministern och borgerliga utbildningspolitiker att klart och tydligt tala om vad det är för ofrihetens murar och törnesnår som omgärdar högskolevärlden, och som bara kan undanröjas genom att universitet och högskolor omvandlas till stiftelser. Vad blir de rättsliga konsekvenserna av en sådan omvandling? I högskoleutbildningen förekommer myndighetsutövning i form av examination, betygsättning och disciplinära åtgärder. Hur skall dessa frågor lösas i stiftelsens form? Vad händer med offentlighetsprincipen, JO:s och JK:s tillsyn? Kan beslut överklagas? Och sist men inte minst: Hur skall erforderliga kapitalresurser kunna mobiliseras? Skall högskolans verksamhet bedrivas genom avkastning på eget kapital, krävs att ett engångsbelopp på i runda tal 1 000 miljarder kronor avsätts. Högskolans årliga omsättning uppgår till ca 15 miljarder, och den reala avkastningen torde inte kunna beräknas till mer än 2--3 % i ett mycket långt perspektiv. frihetsrevolutionen på högskoleområdet omgärdad med åtskilliga frågetecken. I själva verket befinner sig våra universitet och högskolor redan i en dynamisk förnyelseprocess -- en process som socialdemokratin både bejakat och befrämjat.

Herr talman! I mitt inledningsanförande pekade jag på en del saker angående högskoleutbildningen som produktivitetsdelegationen har tagit fram. Det finns väl dokumenterade behov av att utvidga antalet platser inom högskolan och en del reformer, som nu håller på att genomföras. Jag beklagar att Per Unckel inte är här i dag. Han är ute på ett annat uppdrag som också är mycket centralt. Men jag skulle gärna vilja kommentera två saker. Den ena gäller forskningsrådsnämnden som föreslogs läggas ned. Det är alldeles riktigt att ett sådant förslag har dykt upp. Bakgrunden till det förslaget var en ganska bestämd uppfattning om att det på olika institutioner och andra ställen i utbildningsväsendet fanns goda möjligheter att ändå klara av det forskningsrådsnämnden gör. Men förslaget har skapat mycket oro, vilket framfördes i det senaste inlägget. Det gör att det i dag finns en samstämmighet bland de borgerliga partierna att justera förslaget. Det var aldrig meningen att kasta ut något barn med badvattnet. Tvärtom, jag har själv lyssnat på en debatt här i kammaren där just kvinnoforskning osv. har tagits som exempel på forskning som inte får gå förlorad. Jag tror att det finns möjlighet här i riksdagen att hitta någon form för att värna den tvärvetenskapliga forskningen. Jag tycker att det är litet märkligt att man måste vara så upprörd över detta. Bengt Silfverstrand säger att intresset för stiftelseidén är svagt. Det är en idé som måste prövas. Den här regeringen är inte så beskaffad att vi tycker att det är fruktansvärt om det visar sig att en idé inte håller eller att alla inte är engagerade. Idén måste prövas och diskuteras. Skulle det visa sig att idén inte är bra, får vi hitta andra vägar. Men den strävan regeringen har är entydig. Vi vill öka självständigheten på olika områden för universitet och högskolor. Vi söker former för detta. Nyligen har det kommit ut en diskussionspromemoria -- som inte alls är regeringens. Där finns idéer och infall för att skapa diskussionen ute på universitet och högskolor så att det sedan kan skapas underlag för prövningen. Det vore logiskt, med tanke på hur vi decentraliserar skolväsendet i övrigt, att ge universitet och högskolor ökad beslutsrätt över sin egen verksamhet.
Herr talman! Låt mig först notera att grundvalarna till de reformer och den dimensionering av högskolan som det nu är fråga om har lagts fast av en tidigare riksdag med en socialdemokratisk regering -- låt vara, och det är bra, i mycket stor politisk enighet. Det häpnadsväckande är att man låter detta framstå som en stor reform samtidigt som man skär ner på vuxen och gymnasieutbildningen och försämrar basen för den kvalitet som krävs för den högre utbildningen. Vidare har vi samstämmigheten mellan de borgerliga partierna. Det är fantastiskt. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet talar regeringen om vad de borgerliga partierna i utbildningsutskottet skall tycka. Först sägs att forskningsrådsnämnden skall läggas ned. Sedan visar det sig att det inte finns någon förankring för förslaget. Det möts med ett kompakt motstånd av de grupper i samhället som en borgerlig regering och borgerliga partier ofta lutar sig mot. De vill inte ha förslaget. Vad gör man då? Samtidigt som förslaget får ligga kvar när det gäller information och utrustning, säger man att det är bra med tvärvetenskap. Sedan föreslår man i fyrpartimotionen ett nytt tvärvetenskapligt råd, som man några dagar tidigare inte ville höra talas om. Egentligen är det väl bara en trepartimotion, om vi är rätt underrättade. Centern är inte alls intresserad av förslaget. Hur nu det har gått till? Men det får ni klara av inom familjen. Vad är detta för politik, fru skolminister? Förklara närmare vad det är som har skett under tiden och varför det skall bildas något som man tidigare inte ville ha. Vidare har vi frågan om stiftelser. Den måste också klaras ut. Först skulle jag vilja ha ett klart svar på vad intentionen är. I olika sammanhang har följande framkommit. I regeringsdeklarationen talas om fristående stiftelser. I en interpellationsdebatt i riksdagen handlar det, förstås, bara om stiftelser. Litet senare används termen icke-statliga universitet. Något som man senare tar avstånd från genom att deklarera att staten skall garantera den högre utbildningens och forskningens fristående ställning i förhållande till olika särintressen. I en annan piruett, i ett annat sammanhang, säger Per Unckel, att väl fungerande privata universitet kommer i framtiden att fungera som riktkarlar för att motverka orättmätigt politiskt inflytande över högre utbildning. Om det med privata universitet avses stiftelser är oklart. Vad innebär, Beatrice Ask, orättmätigt politiskt inflytande på högskolor och universitet?

Herr talman! Jag tror att det även i stridens hetta är viktigt att ha klart för sig att varken regeringen eller några statsråd någonsin har ansett att det är fult med tvärvetenskap. Däremot har moderata företrädare haft uppfattningen att det inte var nödvändigt att behålla just FRN för att värna den typen av forskning. Vi har så småningom blivit övertygade om att det kanske var litet blåögt, och vi har också förstått att det nog finns anledning för riksdagen att se annorlunda på den frågan.

Herr talman! Jag har en systerdotter som är en mycket trevlig och vacker flicka, brun i hyn och med svartlockigt hår. Hennes pappa är svart. Själv är Linda så svensk som hon någonsin kan vara. Men hon är annorlunda. Jag har frågat Linda om hon någon gång har känt sig mobbad därför att hon är annorlunda. Nej, säger hon, det tycker jag aldrig att jag har varit. Hennes mamma säger att Linda har väldigt många kompisar, både svenska och utländska. Men i dag tycker Linda faktiskt att det känns otryggt, och hennes kamrater av olika nationaliteter vill inte gå ensamma ute om kvällarna. De är rädda. Förra lördagen tvingades jag vänta ett par timmar på ett nattåg i Hallsberg. Allt var förstås stängt utom en grillkiosk där två trevliga syrianska pojkar skulle arbeta till kl. 3 på natten. Det vill inga svenskar göra, var deras kommentar, och det ligger förvisso någonting i det. Jag fick ett fint samtal med de här grabbarna över min nattliga hamburgare. -- De kände sig också oroliga. Gemensamt för de här ungdomarna är att de tror att den senaste tidens våldshandlingar begåtts av några få vettvillingar som fått för sig att de skall förfölja och skada människor som är annorlunda. De anser -- och det gör jag också att detta är dåd som genomförts av enstaka människor. Det är inte ett uttryck för någon utbredd rasism. Den oro som nu skapas måste naturligtvis tas på allvar, och vi måste -- och vi skall -- med all kraft vända oss mot alla våldsdåd av vad slag de vara må och vem de än riktar sig mot. Det som händer och har hänt är avskyvärt! Ett fritt öppet samhälle kan aldrig tillåta att våldsgärningar begås mot någon människa som vistas i detta land! Därför är det så viktigt att vårt rättsväsende får de resurser som behövs för att de skyldiga skall gripas, dömas och få sina straff. Den senaste tiden har inte minst massmedia försökt förmedla bilden av en tilltagande rasism i vårt land. Vad är då rasism? Ja, jag har gått till ordböckerna och funnit att det är en åskådning som hävdar att vissa raser är överlägsna andra och att raserna därmed bör ha olika ställning i samhället. Om vi ser till den definitionen torde antalet rasister i Sverige vara tämligen litet. En forskare som ägnat tio år åt att studera dessa frågor uppgav häromdagen att antalet rasister kanske är något hundratal. Herr talman! Låt oss vara varsamma med orden. Vi får inte missbruka ordet rasism! Det ordet skall brukas för det trots allt lilla fåtal som är rasister. Däremot finns en rädsla hos människor för det som är okänt och främmande som vi inte får blunda för. Vi måste låta människor tala öppet om de problem som finns utan att behöva bli kallade invandrarmotståndare, sade Percy Barnevik häromdagen. Jag delar den uppfattningen, och ett par av mina kolleger har, tycker jag, sagt detsamma. Det är bättre att diskutera och försöka förstå än att mästra dem som vi kanske tycker har ''felaktiga'' åsikter. Låt oss i stället ge en fullödig information om vad som gäller. Det är en sådan information som bl.a. regeringen nu föreslår. Fortfarande finns det många fördomar om invandrarnas villkor. Inte minst vi som i riksdagen sysslar med invandrarfrågorna har anledning att fråga oss varför det bästa inte blev vidare bra, som Gunvor Arnér sade, trots att vi menade så väl. Socialförsäkringsutskottet skall nu anordna en hearing med bl.a. forskare för att få ledning för vårt fortsatta arbete. Hittills har faktiskt debatten präglats mest av asylpolitik. Jag håller med Maud Björnemalm när hon säger att vi nu också måste mera ta reda på hur våra nya svenskar har det i sitt nya hemland och vad vi kan göra för att ge dem en god start och motverka främlingsfientlighet. Frågor som vi bör ställa oss är: Har vi ''skyddat'' flyktingarna för mycket, glömt att de är starka människor som förmått fly från våld och terror? De asylsökande bör så snart som möjligt få ett riktigt arbete och arbetskamrater som blir ett stöd vid anpassningen till ett nytt liv i ett nytt land. Varför talar vi inte klarspråk och ställer tydliga krav? Att ställa krav är att bry sig om. Vi måste göra klart att invandrarna -- de nya svenskarna -- inte skall särbehandlas och att svensk lag skall gälla i Sverige. Vi skall fördöma dåliga handlingar, oavsett vem som utför dem. Rasistiska handlingar skall naturligtvis bestraffas! Herr talman! I debatten efterlyses ofta -- även här i dag -- de konkreta förslag som skall lösa alla problem. Jag vill erinra om att vi moderater i åratal har föreslagit en del av de åtgärder som nu genomförs av den borgerliga regeringen. Det har bl.a. ställts krav på förbud mot rasistiska organisationer, och jag vill redan nu säga att jag är mycket tveksam till en sådan lagstiftning. Demokratins styrka är väl ändå öppenhet och fri debatt. Vi får inte skapa en miljö där vi ''skuffar'' undan de tvivelaktiga elementen och ger dem en möjlighet att utöva en underjordisk verksamhet. Låt mig till sist med skärpa framhålla att det finns kulturskillnader som vi inte bara skall acceptera utan också erkänna att de berikar oss i hög grad. Utan våra invandrare skulle vår tillvaro bli mycket fattigare.

Herr talman! I förra veckan var jag i Ryssland tillsammans med sex andra parlamentariker. Det var en upplevelse på många olika sätt. De judar som vi träffade där var positiva till de förändringar som har skett genom åren men kom snart nog in på det som oroade dem allra mest. De befarade att den oordning och den osäkerhet som just nu råder kan komma att förorsaka så stora ekonomiska problem att människor svälter. Som alltid när det uppstår problem och människor svälter letar man efter syndabockar -- det har man gjort i tusentals år. Judarna har fått vara syndabockarna i många länder i många årtionden. Det är det som man är rädd för. Den problemställningen känner vi igen. Det är de -- invandrarna, judarna, minoriteterna -- som pöbeln vill skuldbelägga när ett lands ekonomi inte fungerar, när arbetslösheten ökar och när inflationen äter upp de eventuella reserverna. Sveriges regering och riksdag har ett utomordentligt stort ansvar för att komma till rätta med de ekonomiska brister som finns i Sverige just nu. De skall inte behöva bli lika som i Ryssland. De ambitioner som man uttalat i regeringsdeklarationen och som nu har följts upp i budgetpropositionen anser jag vara lovande, men det är bara ett steg på vägen. Rädslan för det främmande och okända skapar fientlighet, och det är det som skapar rasism. Okunnighet är ytterligare en av de faktorer som bidrar. Mycket har sagts om dessa frågor i dag. Jag skall inte upprepa allt det -- vi som är här känner väl till det. Men jag vill ändå repetera något om språkets betydelse, eftersom Ny Demokratis ledare ständigt ondgör sig över barns självklara rätt att få lära sig sitt eget modersmål. Att hemspråksundervisningen ständigt och jämt förkastas och ställs mot andra utgiftsposter såsom Ian Wachtmeister har gjort är djupt olyckligt. Hemspråket -- det vi kallar modersmålet -- har stor betydelse för en persons utveckling och kulturella identitet. Det är ett sätt att få bekräftat att det är legitimt att vara invandrare. Men hemspråksundervisningen och undervisningen i svenska som andra språk måste naturligtvis meddelas parallellt med varandra. De kan inte bara ses som språklektioner. I ett verkligt utbyte av ett språk måste man också väva in den kulturella betydelse som orden har. Det faktum att man vet att orden betyder detsamma vem som än uttalar dem motverkar främlingsrädsla och rasism. Här är skolan ett utmärkt instrument för att föra över positiva normer och värderingar från vår kultur till andra kulturer och även för oss att ta emot andras kulturer och förstå dem. Om vi ger invandrarungdomarna en rejäl chans att bekanta sig med både sin och vår kultur redan i skolan har vi verkligen sett till att ge dem en bra start och motverkar också eventuellt våld mellan svenska och invandrade ungdomar. Får de inte den chansen i skolan -- var skall de då få den? Det är angeläget att komma ihåg att valet av undervisning i föräldrarnas hemspråk skall göras av hemmet och inte av skolan eller samhället. Om hemspråksundervisningen kan bidra till goda relationer mellan barn och föräldrar under några generationer är det väl värt priset och bidrar dessutom till en god integrering i det svenska samhället. I vår tid pågår världshistoriens största folkomflyttningar. Skillnaderna i ekonomisk standard mellan industriländerna och utvecklingsländerna ökar. Politiska konflikthärdar finns över hela jorden. Under överskådlig tid kommer det därför att finnas ett ''invandringstryck'' på Sverige -- i synnerhet om vårt lands rykte som en stabil demokrati som värnar människovärdet består och om standardskillnaderna fortsätter att öka. Inga människor kan ytterst säga att de äger sin del av jorden -- man endast förvaltar sin del, och det under en tid. Därför bör Sverige öka ansträngningarna att inom Europa verka för en mer generös och om möjligt likformig bedömning av flyktingar som kommer till de europeiska länderna. Vidare bör Sverige ta initiativ till samordnade europeiska åtgärder för att om möjligt göra preventiva eller humanitära insatser direkt i eller nära flyktingarnas hemländer. Jag vet att Sveriges riksdag och regering redan har gjort en del -- det finns mer att göra, och det finns mycket i motionsfloden där de kraven upprepar. Skulle Sverige få ett närmare samarbete med eller medlemskap i EG kan detta bidra till att ytterligare öka människors rörlighet mellan de samarbetande staterna. Vi måste därför ha en hög beredskap för relativt snabba förändringar av invandringens omfattning och sammansättning.

Herr talman! Eftersom jag fick äran att bli omnämnd i det föregående anförandet vill jag gärna kommentera det. Det handlade alltså om hemspråksundervisningen. Vi säger att visst är hemspråksundervisningen helt okej -- det är inga problem med det. Vad det handlar om är om vi skall betala 1,3 miljarder kronor, dvs. 1 300 milj.kr., av skattebetalarnas pengar för detta ändamål, när vi vet att effekten av hemspråksundervisningen, enligt riksrevisionsverket och andra oförvitliga myndigheter, av hemspråksundervisningen är att de barn som får den har det svårare i den svenska skolan. Borde vi inte i stället göra det lättare för de nya svenskarna att komma in i det svenska samhället? Det är detta det handlar om. Jag hoppas att mitt ställningstagande är klart nog. I övrigt hänvisar jag till vad jag redan har sagt i denna fråga och försökt förklara för den icke obekante herr Westerberg.
Herr talman! Det är ingen ära att bli omnämnd i detta sammanhang. Det är bara en upplysning. Vi, säger Ian Wachtmeister, tar av skattebetalarnas pengar för att ge en undervisning som inte är bra och som inte hjälper ungdomarna. Men det är en total missuppfattning. Jag hävdar, som jag också sade i mitt anförande, att det är oerhört viktigt att bli bekräftad, att vara tillåten, att vara invandrare och att vara tvåspråkig. Vi tar ju av skattebetalarnas pengar till all undervisning, i engelska, franska, svenska eller vilket språk det än är. Skulle det vara finare att lära sig ett språk som man inte talar hemma än att först lära sig sitt eget modersmål, sedan det landets språk där man bor och sedan ytterligare komplettera med andra språk som är behövliga för att man skall kunna arbeta i sitt yrkesliv? Det finns redan invandrarungdomar som på ett mycket bra sätt sköter utlandskontakter, därför att de kan både landets kultur och landets språk. De återvänder alltså till sitt ursprungsland och gör utmärkta affärer mellan Sverige och sitt förra hemland.